Herr talman! Till att börja med vill jag säga att det är bra att konsumentministern är med oss i kammaren i dag, då vi skall diskutera konsumentfrågorna. När den svenska marknadsutredningen presenterades i början av 1989 konstaterade man att svensken upplever sig ha mer makt än tidigare, men att han är mindre aktiv i organisationer och folkrörelser. Gäller detta påstående också den enskilde konsumentens situation? Vi saknar i Sverige redan nu i stort sett frivilliga konsumentrörelser och framtiden synes oviss. Kommer konsumenterna att engagera sig i frivilliga organisationer? Behovet finns. Vi i folkpartiet vill över huvud taget uppmuntra engagemang i folkrörelser liksom även i konsumentrörelsen. En individs situation är inte något entydigt begrepp. I maktutredningen försökte man analysera sambandet mellan situation och handling. Man valde ut sex livsområden, utan att göra anspråk på att dessa skulle vara representativa för hela människans situation. De sex medborgarroller man valde var: Boende: det gäller rollen att bo, antingen som hyresgäst eller som ägare av bostaden. Konsument: medborgaren uppträder här som köpare; det avgörande är förmågan att göra sig gällande på marknaden. Patient: denna roll handlar om mötet med hälsooch sjukvården, en av de tunga delarna i det offentliga välfärdssystemet. Skolbarnsföräldern: en bra skola eller kunna välja skola? Förvärvsarbetande: vilken arbetssituation har individen, anställd eller egenföretagare? Dessa olika roller kan tjäna som utgångspunkter när det gäller individernas vardagsliv, och de kan synas vara olikartade och oförenliga. Det handlar ju om kvaliteter på olika plan och erfarenheter som inte är fullt jämförbara. Hur skall man t.ex. mäta och gradera värdet av att ha en god bostad, att kunna inhandla de varor och tjänster som man efterfrågar eller att få behandling för sin sjukdom? Hur skall man ordna bra barntillsyn för sina småbarn eller bra skolgång för de äldre barnen? Hur graderas värdet av att känna sig till freds med sitt arbete? Hur skall vi som konsumenter kunna påverka på alla plan? Vi i folkpartiet har länge konstaterat att konsumenten har en svagare ställning inom den offentliga tjänsteproduktionen än på den fria marknaden. Det är denna situation som även redovisas i maktutredningen. I den intervjuundersökning som utredningen genomfört redovisas dessa studier av konsumentens olika ”medborgarroller”. Resultaten visar att det finns en stor spännvid mellan de olika områdena. Men intressant är även att den roll som fått högsta skattningen, utan att det därför föreligger någon ideal situation när det gäller de egna möjligheterna att påverka, är konsumentrollen i den privata sektorn. De som under det senaste året gjort inköp av större kapitalvaror anser i allmänhet att de har haft goda möjligheter att framföra klagomål och önskemål. Längre ner på skalan kommer boende och arbete. I botten finns individens möjlighet till påverkan inom skolan. Vilka blir slutsatserna? Är allt gott och väl för konsumenten inom den privata sektorn? Hur skall vi förändra och förbättra konsumentens roll inom området för offentliga tjänster? Finns det fortfarande behov av en aktiv konsumentpolitik? Ett obetingat ja, blir svaret på den frågan ifrån folkpartiets sida. Inte minst i beaktande av bristen på frivilliga konsumentorganisationer har vi en skyldighet som förtroendevalda att föra konsumenternas talan och rätta till de brister som finns. Folkpartiets utgångspunkt är att den enskilda människan bäst känner sina unika behov och önskemål. Vi drar också den slutsatsen att marknadsekonomin — där konsumenten gör självständiga val mellan olika varor och tjänster — är överlägsen alla andra ekonomiska system. I en marknadsekonomi tillåts olika producenter konkurrera om konsumenternas gunst. Det talas med rätta om ”konsumenternas suveränitet” eller — på ett mer vardagligt språk — om att kunden alltid har rätt. Vi vill understryka detta förhållande. Maktutredningen visar tyvärr med all tydlighet att den sektor där konsumenten i dag har den sämsta möjligheten att påverka är den offent liga sektorn, där stat och kommun har monopol på en rad tjänster som är mycket betydelsefulla för människans välfärd och för vård, omsorg och skola. Inom den offentliga sektorn finns en stor del av konsumenternas konsumtion, och där har de en sämre möjlighet att påverka. Det är därför utomordentligt svagt att den svenska socialdemokratin med alla medel försöker hindra alternativ, t.ex. inom barnomsorgen, skolan och vården. Varför är det fult att driva barnomsorg inom alternativa former, exempelvis genom privata organisationer? De offentliga monopolen med brist på konkurrens och alternativ bör avvecklas så att människor får rätt att själva göra viktiga val och kunna påverka. På marknader där producenterna kan konkurrera och där konsumenterna har stora valmöjligheter blir i betydande utsträckning de individuella önskemålen bättre tillgodosedda. Konkurrensen innebär också att service och kvalitet utvecklas och att kostnaderna pressas — ett nog så viktigt mål i dagens samhälle. Folkpartiet har lagt fram en rad förslag under detta riksmöte — som inte behandlas av lagutskottet — där syftet är att stärka marknadsekonomin och att öka konkurrensen. Vi slår vakt om de fria affärstiderna liksom om fri prisbildning. Prisstopp gagnar varken konsumenten eller marknadsekonomin. Herr talman! För att utveckla den aktiva konsumentpolitiken och för konsumentens bästa, framför vi förslag som nu behandlas i lagutskottets betänkande 1989/90:21 tillsammans med förslagen i övriga partiers konsumentmotioner. Jag kommer i mitt anförande att särskilt uppehålla mig vid de reservationer som folkpartiet har fogat till betänkandet och som bygger på våra motioner samt till de reservationer som vi har gemensamt med moderaterna, centern och viss mån miljöpartiet. Folkpartiets mål är att konsumenten skall ha tillgång till en väl fungerande information om olika varors och tjänsters kvalitet. Detta är särskilt viktigt i vårt samhälle, som kännetecknas av ett stort utbud av varor, men av brist på tid. Hushållens förbättrade standard under de senaste årtiondena, t.ex. i form av arbetsbesparande maskiner och material, har inte alltid i sig inneburit en tidsbesparing. Flera tidsstudier tyder på att vård av barn — inkl. resor för att hämta och lämna barn på daghem — inköp samt underhåll av bostad och kapitalvaror tar en ökad del av hushållens tidsresurser i anspråk. 40 timmar per vecka beräknades ett hushåll med ett barn på 4 år använda för de här nämnda aktiviteterna. Det ter sig därför ganska självklart att all information som före köpet, före beslutstillfället, kan lämnas till konsumenten underlättar för hushållen, med åtföljande ekonomiska och tidsbesparande konsekvenser. Om jag genom information, exempelvis en VDN-märkning, kan få reda på varans kvalitet och egenskaper underlättar det mitt val. Så är inte fallet i dag. Det är egentligen endast en bransch — möbelbranschen — som bibehållit sin VDN-märkning. Vi i folkpartiet anser att seriösa företag och branscher kan förbättra både sina produkter och sin service och marknadsföring. Däri ingår VDN ,varudeklarationsmärkningen, som ett utmärkt konkurrensmedel. I Sverige avskaffades ett fungerande system med VDN-märkning, medan både Norge och Danmark har bibehållit sin märkning i samarbete med branschorganisationerna. I folkpartimotionen kräver vi återigen att konsumentverket skall ta initiativ för att gemensamt med branschorganisationerna söka åstadkomma en frivillig standardiserad information inom olika varugrupper, exempelvis kläder och textil. I utskottsbehandlingen fick vi också majoritet för förslaget i den förberedande behandlingen. Det var ett friskhetstecken att vpk ställde sig på konsumentens sida i denna fråga. Sedan fick emellertid vpk kalla fötter och lämnade konsumentintresset. Det är att beklaga, inte minst för de hushåll som så väl behöver spara både tid och pengar. Jag tror att det inom vpk finns många som känner på samma sätt som vi i folkpartiet har gjort i denna fråga. Förslaget om en VDN-märkning skulle ha vunnit majoritetens bifall med vpk:s hjälp. Nu stjälptes i stället förslaget genom vpk:s inställning till konsumentintresset. Det går dock att ändra på det hela i dag i kammaren, Elisabeth Persson. Ett annat hjälpmedel för konsumenten vore ett utbyggt system av videotextdistribuerad varuinformation. Vi vill ge konsumentverket i uppdrag att genomföra utvidgade prov. Verket startade ett projekt i tio kommuner 1987, men det är nu tyvärr nedlagt. Den s.k. Varubörsen innebar att man kunde förse konsumenterna med varufakta, i detta fall om olika kapitalvaror. Kunden hade alltså möjlighet att på en TV-skärm själv få fram varufakta och därav dra sina egna slutsatser. Konsumentverket säger att företagen har varit ointresserade och att det har tagit för lång tid att få fram fakta. Här handlar det dock om konsumentintresset. Det måste sättas före. Det är vår uppgift som konsumentföreträdare att företräda konsumenternas intresse. Branschorganisationerna har nog av egna företrädare. Vår uppfattning är att information av detta slag hör hemma i vårt moderna samhälle, dels på grund av vad jag tidigare redovisat om hushållens tidsbrist och stora krav på information om alla de tusentals varor som finns på marknaden, dels med tanke på de nytillkommande unga aktörerna, de nya konsumenterna, som praktiskt taget är uppvuxna med datorer. I andra länder, t.ex. i Frankrike, har man ett väl utvecklat system. Här i Sverige tycks vi dock sova en törnrosasömn, där all information skall ske via det gamla pappershanterandet. Det handlar dock om konsumentekonomi — bästa vara till bästa pris. Det borde ligga i socialdemokraternas genuina intresse att ställa upp för konsumenten. Tyvärr verkar socialdemokraterna som en bromskloss för en utveckling av konsumentinformationen. Nu hänvisar man till en utvärdering inom det nordiska samarbetet på konsumentområdet. Det är ett säkert kort för att begrava frågan. Jag tänker då på det gamla satellitprojektet som svävar över våra huvuden sedan tiotals år tillbaka och som ännu inte har landat. Ytterligare ett hjälpmedel för konsumenten är om varan är provad. Man har då möjlighet att jämföra olika varors kvaliteter och egenskaper. Vår uppfattning är att den provningsverksamhet som nu bedrivs i konsumentverkets regi ytterligare borde utvidgas till att omfatta fler varor. Erfarenhetsmässigt vet vi att denna verksamhet leder till bättre produkter med bättre funktion och ökad hållbarhet. Det är ett bra arbete som nu utförs inom verket. Resultaten publiceras i tidningen Råd och Rön, som på så sätt också utgör en alldeles utmärkt informationsskrift. Mycket av den provning som sker är upp dragsfinansierad och görs inte enbart i Sverige utan även av företag ute i Europa. Detta är i sig ett tecken på handelns internationalisering. Men nog borde vi kunna prova mer av vanliga vardagsartiklar. Detta är en viktig policyfråga, vilket också framgår av det internationella och nordiska samarbete som pågår. Brist på personal bör inte hindra en breddning av provningsverksamheten. Sammantaget har varudeklarationer, varuprovningar och videotexdistribuerad varuinformation en stor betydelse för den vanlige konsumenten. Kunskapskällor är alltid pålitliga verktyg för oss liberaler men tydligen inte för socialdemokraterna. På annat sätt kan jag inte tolka den socialdemokratiska majoritetens avståndstagande. Eller hotar information socialdemokratins ideal? Frågan om extrapriser har under flera år stötts och blötts. Nu hänvisar utskottsmajoriteten till att utredning pågår, och därför bör inte riksdagen störa arbetet. Det är väl närmast självklart att systemet med extrapriser bör finnas, anser vi reservanter. Men extrapriser bör avse en klart definierad prisnedsättning. Prisnedsättning på samma vara skall inte pågå i månader. Vi anser att riksdagen borde ställa sig bakom kravet och därmed kasta tidigare utredningsförslag om ett enprissystem i papperskorgen. Informationskravet omfattar även behovet av miljömärkning. Konsumenterna oroas, ibland i onödan och ibland med rätta, för miljöfarliga ämnen. I Sverige har vi kommit fram till ett system för frivillig och enhetlig miljömärkning. Andra länder har varit långt före oss, t.ex. Tyskland. Men det märkliga med regeringens agerande i denna fråga är att styrelsen för den stiftelse som skall organisera verksamheten och utveckla och befrämja miljöforskning saknar forskningskompetens. Regeringen anser att det räcker med forskningskompetens i referensgruppen, vilket vi protesterar emot. Vi framför därför ånyo krav på att forskningen skall vara representerad i styrelsen. När den konsumentpolitiska utredningen Hushållning för välfärd lade fram sitt betänkande 1985 framfördes även förslag om att den konsumenttekniska forskningen vid Chalmers Tekniska högskola borde förstärkas. Där har man redan kommit i gång med forskning inriktad mot teknikförändringar utifrån individoch hushållsperspektiv. Önskemålet från utredningens sida var att ett centrum för konsumentoch brukarorienterad forskning skulle komma till stånd. I och med årets forskningsproposition tillkommer en fast professur vid Chalmers för detta ändamål, vilket vi från folkpartiets sida varmt välkomnar. Det har hela tiden varit vår strävan. Däremot har vi svårt att förstå vad den konsumenttekniska nämnden med dess 21 ledamöter skall kunna uträtta. Att konsumentforskning behövs står utom allt tvivel. Men en konsumentteknisk nämnd kommer knappast att bidra med någon forskning. De viktigaste stödjepunkterna för konsumentforskningen måste finnas på de orter och institutioner där fasta forskartjänster och organisation finns. Där kan konsumentforskning och forskarutbildning stimuleras — på samma sätt som det har börjat spira i Göteborg, tack vare enskilda forskare som t.ex. professor Marianne Kärrholm. Där utvecklas goda förutsättningar för ett tväroch mångvetenskapligt samarbete i mera organiserade former. Det sker absolut inte vid sammanträden med 21 ledamöter, vilka exempelvis ägnar sin tid till att resa till Finland. De arbetsresultat som tekniska nämnden hitintills har redovisat tyder på att konsumentverket kunnat organisera arbetet på egen hand, utan nämndens medverkan. Vi anser att nämnden skall avskaffas. Herr talman! Jag skulle också, med anledning av Elisabet Franzéns reservation till detta betänkande, vilja nämna litet om EG. Jag avstår dock från det, eftersom tiden är knapp. Visst har vi kommit långt i Sverige inom det konsumentpolitiska området, men även andra länder arbetar med samma mål i sikte. FN har också i ett sjupunktsprogram definierat målen för konsumentens rättigheter. Det kan vara skäl att erinra om dessa punkter: Rätten till en oförstörd natur. Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer där folkpartiet finns med och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Konsumentpolitiken skall bidra till att öka förutsättningarna för enskilda att i egenskap av konsumenter medvetet och effektivt kunna hushålla med resurserna och kritiskt kunna välja bland utbudet av varor och tjänster. Genom konsumentpolitisk och annan lagstiftning och även genom andra samhällsåtgärder skall konsumenterna ges en tillräckligt stark ställning för att kunna hävda sina intressen och rättigheter. Det gäller exempelvis rätt att få information om en produkts innehåll, användbarhet, hållbarhet och pris. Men det gäller även vikten av att få information om riskerna med användningen av en viss produkt och att få kännedom om huruvida tillverkningen av en viss produkt negativt har påverkat vår miljö. Ytterligare en viktig del av konsumentpolitiken är rätten att få skadestånd i de fall någon drabbas av skador eller förluster. En väl utbyggd konsumentpolitik skall vara till hjälp och stöd för den enskilde konsumenten och dessutom bidra till att samhällsutvecklingen ur bl.a. ekonomiska och miljömässiga synpunkter går i önskvärd riktning. I förevarande betänkande från lagutskottet behandlar vi olika motioner som väckts angående konsumentpolitiska frågor. I centerns kommittémotion, som ingår bland dessa, har vi tagit upp några krav som vi funnit aktuella och viktiga att få till stånd riksdagsbeslut om. Det gäller bl.a. krav på en tillfredsställande prismärkning på varorna i butikerna. En annan viktig fråga är angivande på varorna om de innehåller miljöskadliga ämnen. En miljöfråga av annan karaktär är kravet på att forskare skall ingå i den nyligen etablerade miljömärkningsstyrelsen. Den ökade kreditkortsmarknaden har medfört problem för många konsumenter, och vi har i motionen även tagit upp dessa frågor. De behandlas dock inte i detta utskottsbetänkande. En annan viktig konsumentfråga i vår motion, som inte heller behandlas i förevarande betänkande, är vårt krav på att konsumentskyddet skall vara lika starkt när motparten är offentlig verksamhet som när motparten utgörs av enskild näringsverksamhet. Herr talman! Jag vill något kommentera de reservationer som helt eller delvis bygger på centerns kommittémotion. Först vill jag nämna något om prismärkningen. För att konsumenterna skall ha möjlighet att bedöma varors priser och göra jämförelser mellan varor av olika märken och kvaliteter är det nödvändigt med klara och lättillgängliga prisuppgifter. Bäst sker detta genom att varje vara har uppgift om pris och jämförpris. För vissa varor kan det dock vara tillräckligt med prisuppgifter på hyllkanten. Vi reservanter — centerns, moderaternas och folkpartiets företrädare — anser att den ökade datoriseringen inom detaljhandeln inte får leda till att prismärkning och prisinformation försämras. Vi framhåller därför i reservationen att riksdagen bör uttala att de brister som nu förekommer måste undanröjas omedelbart genom påverkan, självsanering och frivilliga överenskommelser. Konsumentverket bör få i uppdrag att ta upp prismärkningsfrågorna med handelns organisationer för att åstadkomma en bättre prismärkning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 7. En annan reservation gäller miljömärkningsstyrelsens sammansättning. I höstas infördes ett nordiskt system för frivillig miljömärkning av produkter. Verksamheten leds av en särskild miljömärkningsstyrelse. Den utredning som arbetade fram förslag om detta hade föreslagit att forskningen skulle vara representerad inom styrelsen. Anmärkningsvärt nog följde inte regeringen denna del av utredningens förslag utan uteslöt forskningen ur styrelsen, som har tolv ledamöter. Bland tolv ledamöter borde det inte vara svårt att få utrymme för någon representant för forskningen. När riksdagen i höstas fick tillfälle att behandla anslag för denna verksamhet motionerade centern om att riksdagen skulle uttala sig för att ändra styrelsens sammansättning, så att forskningen skulle bli representerad. Centern — liksom folkpartiet — har i år återkommit med detta krav i motion. Och bakom reservationen med detta yrkande står även moderaterna och miljöpartiet. Vi upprepar där ståndpunkten att det inte är tillräckligt att forskningen representeras genom en referensgrupp. Det är enligt vår mening synnerligen viktigt att forskningen finns representerad i styrelsen där de slutliga bedömningarna görs och besluten fattas. Forskningen är en förutsättning för framgång i miljöarbetet. Och forskare inom området behövs när det gäller att fatta beslut om miljömärkningens utformning, omfattning och utveckling. Det är beklagligt att socialdemokraterna inte erkänner detta och att det var ett misstag att utesluta forskningen ur denna styrelse. Men misstaget kan rättas till genom att riksdagen i dag bifaller reservation 14, som jag, herr talman, yrkar bifall till. Denna nordiska miljömärkning är frivillig, och vi hoppas att den skall få stor betydelse och bidra till ökat miljömedvetande och ökade möjligheter för konsumenter att efterfråga miljövänligt framställda och i övrigt miljövänliga produkter. Men detta är ett frivilligt system. För vissa produkter behövs enligt vår mening obligatoriska uppgifter. På marknaden finns för närvarande en stor mängd varor, som trots att de kan misstänkas innehålla miljöskadliga ämnen inte är försedda med någon varudeklaration. I tre olika centermotioner och i reservation 15, bakom vilken även miljöpartiet står, framhålls det angelägna i att allmänheten får information i form av varudeklarationer om miljöskadliga ämnen i bl.a. hushållsoch rengöringsartiklar liksom information om allergiframkallande ämnen i hygienartiklar och kosmetika. Herr talman! Jag yrkar bifall även till reservation 15. De frågor som jag här har velat betona har det gemensamt att de skall stärka konsumenternas möjligheter att göra både ekonomiskt och miljömässigt så riktiga inköp som möjligt. Därigenom förbättrar man hushållens ekonomi och bidrar till en både ur ekonomisk och miljömässig synpunkt riktig utveckling i vårt samhälle. Konsumentpolitiken får emellertid inte ses isolerad. Besluten på de flesta politikområden påverkar konsumenternas ställning och situation. För att vi skall få en fullgod konsumentpolitik är det viktigt att vi politiker, när vi fattar beslut även på andra områden, tar hänsyn till konsumentintressena. Centern arbetar för ett mer decentraliserat samhälle. Centern kräver bl.a. att det skall finnas möjlighet till decentraliserat boende, decentraliserade arbetsplatser och decentraliserad service. Just decentraliserad service är ett viktigt konsumentintresse. Kampanjen Hela Sverige ska leva har under de senaste åren varit aktuell, och är det fortfarande. Under kampanjens arbete har bristerna bl.a. . när det gäller decentraliserad service illustrerats. Jag tror därför att det är viktigt att de som talar vackert om konsumentpolitik även tänker på vikten av att vi handlar konsekvent när det gäller andra ärenden som vi politiker skall fatta beslut om. Även samhällssystemet i övrigt är av största betydelse när det gäller konsumentpolitiken. Centern vill ha en marknadsekonomi med en fri prisbildning och fri konkurrens. Men det skall vara en marknadsekonomi som innebär att miljömässiga, sociala och regionalpolitiska hänsyn tas. Vi i centern tror att det samhälle som vi arbetar för är ett samhälle som även ur konsumentsynpunkt är det bästa.

Herr talman! Enligt tidigare riksdagsbeslut skall målet för konsumentpolitiken vara att stödja hushållen i deras strävan att effektivt utnyttja sina resurser samt att stärka konsumenternas ställning på marknaden. Viktiga utvecklingslinjer som utpekades var att den lokala verksamheten skulle ha hög prioritet. Konsumentpolitisk verksamhet skulle finnas i alla kommuner. De lokala konsumentmyndigheternas arbetsuppgifter och myndigheternas samarbete med andra intressenter skulle ha stor omfattning. Särskilt utsatta grupper skulle stödjas. Forskning om konsumenternas förhållanden skulle ha hög prioritet. Herr talman! Detta var riksdagens mening våren 1986. Nu, fyra år senare, nödgas varje ärlig granskare av konsumentpolitiken att inse att riksdagen inte har lyckats fullfölja de intentioner som riksdagen hade 1986. Det finns inte konsumentpolitisk verksamhet i alla kommuner. Dessutom är det mycket stora variationer mellan kommunerna vad beträffar konsumentverksamheten. Jag sade förra året när vi diskuterade konsumentpolitik här i kammaren, och jag måste tyvärr upprepa det, att alltför många kommuner inte förstår vikten av konsumentverksamhet eller helt enkelt inte har möjlighet att satsa på nya uppgifter. Vilka orsakerna än kan vara kvarstår faktum, nämligen att de flesta kommunerna i landet har en dålig konsumentinformation och service. Vem som helst som är intresserad kan konstatera detta. Det innebär naturligtvis inte att de konsumentvägledare som finns inte gör ett bra jobb eller försöker göra det — tvärtom. Men de resurser som anslås till deras verksamhet är otillräckliga. Deras arbete prioriteras inte. En rad kommuner lägger t.o.m. ned sina konsumentnämnder. Utan en egen nämnd får frågorna sämre status, hävdar många konsumentvägledare. Under 1980-talet har ett trettiotal konsumentnämnder försvunnit. Några nya har tillkommit, men ganska många har försvunnit. På många håll händer det att konsumentfrågorna bakas ihop med annat i nämnder som spänner över flera områden eller att de helt enkelt avförs från kommunstyrelsernas intresseområde. I en artikel i Kommunaktuellt i höstas uttalade sig en avdelningsdirektör på konsumentverket och sade att kunskapen om konsumentfrågor rent allmänt är liten hos politiker och att området, eftersom det är relativt nytt och oetablerat, behöver ett kraftfullt politiskt stöd. Och konsumentfrågorna drunknar lätt i alla andra frågor, menade han, och så är ju läget. Riksdagen talar om lokala konsumentmyndigheters arbetsuppgifter. Det låter betryggande men är ju i själva verket ett tal om luftslott. Huruvida det skall finnas lokala konsumentmyndigheter eller ej avgör kommunerna själva. Ingenting tvingar dem att se till att denna myndighet existerar. Det hänger helt och hållet på intresset, den kommunala ekonomin och på kunskapen hos enskilda kommunalpolitiker. Och kunskapen är ju, som jag refererat, ansedd att rent allmänt vara liten. Herr talman! Om det är aningslöshet eller medvetet vilseförande eller något annat vill jag inte uttala mig om, men i vilket fall som helst kan vi inte hålla på på detta sätt — sätta upp fina mål, låta retoriken flöda, slå oss för bröstet och peka på de vackra orden och säga: Titta vilka bra saker vi har beslutat, och samtidigt inte lägga två strån i kors, eller snarare inte bidra med en enda sekin, för att målet skall vara möjligt att genomföra. Att kommunerna inte klarar det här själva, det är helt klart. Vpk har som enda parti insett detta. Vi i vpk föreslår bl.a. att konsumentverket får till uppgift att ta fram riktlinjer för den lokala konsumentverksamheten, ett slags minimikrav för omfånget och inriktningen av kommunernas service. Vi har tidigare föreslagit att den kommunala konsumentverksamheten skall bli obligatorisk, men vi har inte fått gehör för detta. Men eftersom vi vet att kommunernas ekonomi är hårt ansträngd, föreslår vi nu i stället att staten tar sitt ansvar och bidrar till uppbyggnaden av lokala konsumentmyndigheter. Vi är övertygade om att det är pengar som kommer att ge god utdelning. Menar man allvar när man säger att konsumentpolitik är att stödja hushållen att effektivt kunna utnyttja sina resurser, att stärka konsumenternas ställning på marknaden, att stödja särskilt utsatta grupper, osv., så måste man naturligtvis verka för att service och information finns där konsumenterna finns, dvs. där de bor och där de gör sina inköp. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation 6 i betänkandet. Jag vill beröra ytterligare några av de konsumentpolitiska frågorna. Moderaterna har i en motion föreslagit att man skall ändra konsumentverkets arbetsuppgifter. Man vill att konsumentverket skall koncentrera sig på säkerhetsfrågor, produktkontroll, tester och EG-standarder. Det innebär, herr talman, att moderaterna vill ta bort viktiga uppgifter från konsumentverket. Man vill bl.a. plocka bort konsumentverkets uppgift att undersöka och följa hushållens förhållanden samt konsumenternas situation på marknaden. Man vill inte längre att konsumentverket skall stödja hushållen i deras strävan att utnyttja sina resurser effektivt. Man vill inte uppmärksamma konsumentgrupper som ekonomiskt, socialt eller utbildningsmässigt är svaga. Man vill inte främja utbildning i konsumentfrågor, vill inte stödja organisationer som arbetar med konsumentfrågor, vill inte stödja forskning inom verkets arbetsområde och vill inte följa reklamens utveckling. Som väl är är moderaterna helt ensamma om den uppfattningen. Jag anser att det är viktigt att visa vilken inställning som moderaterna har i riksdagen och vilka intressen som moderaterna representerar. Det är sannerligen inte den vanlige konsumentens. I olika sammanhang talas det om forskning i samband med konsumentfrågor. Både Ulla Orring och Martin Olsson har vi hört tala om detta. Miljöpartiet framhåller i en motion betydelsen av forskning om hushållens ekonomi. Folkpartiet menar att miljömärkningsstyrelsen bör tillföras forskningskompetens. Detta var några exemepel. Det är bra att det finns intresse för forskning och konsumentpolitik. Jag ser därför fram emot att få stöd för vpk:s krav på verklig konsumentforskning som vi har motionerat om i samband med den nyligen framlagda forskningspropositionen. Vi menar att konsumentfrågorna över huvud taget är satta på undantag här i landet, trots den enorma betydelse de har både för individen och för samhället. Att konsumentforskningen är näst intill obefintlig ser man lätt. Under 80-talet har många försök gjorts men fått läggas ned. Forskartjänster som inrättats för konsumentforskning har fått en annan inriktning. Vi föreslår i en motion i anslutning till forskningspropositionen att det med anledning av konsumentforskningens breda innehåll — den omfattar flera områden som beteendeforskning, teknik, ekonomi och samhällskunskap — skall inrättas en temainstitution för det här ämnet. Jag ser alltså fram emot, eftersom intresset för forskning och konsumentpolitik här manifesterats, att det blir bifall till vår motion. Herr talman! Det talas mycket ofta om konsumenter och konsumtion i oprecisa termer. Tidigare i år har vi flera gånger fått höra att regeringen exempelvis anser att det är nödvändigt att dämpa konsumtionen i samhället. Vilken konsumtion? får man fråga sig. Gäller det all konsumtion, eller är det någon speciell konsumtion? Gäller det alla konsumenter, eller är det några särskilda? De allra flesta människor har när fasta utgifter är betalda en viss summa pengar kvar i plånboken. Dessa pengar skall räcka till mat, kläder och andra saker som behöver köpas. Det är helt enkelt detta som kallas att konsumera. Det vi bör göra är alltså att handla mindre och/eller inte betala så mycket för det vi köper som vi nu gör. Ingen människa vill naturligtvis betala mer än nödvändigt för en vara. Ingen vill ha dåligt utbyte av sitt köp. Allt fler har blivit kostmedvetna och miljömedvetna. Konsumenterna är intresserade av att handla ”rätt” utifrån sin ekonomi, sina behov och hälsooch miljöaspekter. Det borde alltså finnas god överensstämmelse mellan de enskilda hushållens intressen och exempelvis det allmänna intresset att dämpa konsumtionen. Problemet är bara att det finns ytterligare en part i målet som gör sin stämma hörd. Det är ganska anmärkningsvärt, för den partens intresse går fullständigt stick i stäv med hushållens och det allmännas intressen. Den partens intresse är att få oss att köpa mer och dyrare. Herr talman! Det satsas oerhörda pengar varje år på reklam och marknadsföring här i landet. Jag behöver inte precisera hur många miljarder det är, för det beror litet på hur man räknar, men det är åtskilliga miljarder. Det krävs tid, kunskaper och ett stort mått av motståndskraft för att kunna stå emot alla raffinerade säljarargument som vi bombarderas av. Tyvärr är folkpartiets idealkonsument som gör fina självständiga val fri från all påverkan en sällsynthet. Vem kan ställa sig upp och försäkra: ”Jag är inte påverkad av reklam. Den spelar ingen roll för mig. Alla de miljarder som reklamindustrin satsar varje år på oss har över huvud taget ingen betydelse. Det är förlorade pengar.” Jag undrar om den människan finns. Hur skall vi då komma till rätta med detta? Vpk tycker att det är bra att det har börjat byggas upp ett system med olika informationer till konsumenterna om de varor och produkter som köps. Vi tycker att det är bra exempelvis med ett system för miljömärkning av produkter inom ramen för SIS certifieringssystem, som nu börjar ta form. Vi är positiva till all ärlig och lättförståelig information till konsumenterna om varornas innehåll. Vi tycker att det är bra att kemi nspektionen startat ett särskilt arbete för att ta fram ett nytt system för märkning av allergiframkallande och miljöfarliga kemikalier. Men målet måste naturligtvis vara att få bort allergiframkallande och miljöfarliga kemikalier från marknaden. När det gäller kosmetika och hygienartiklar kommer det an på socialstyrelsen att utfärda föreskrifter. Vi delar centerns strävan att verkligen få socialstyrelsen att utfärda dessa. Som jag poängterade tidigare ser vi samtidigt att konsumenternas önskemål om information snabbt utnyttjats av reklammakare och marknadsförare. Det är redan nu svårt att hålla reda på vad alla olika märken och symboler som florerar på marknaden står för. Det är ”inne” att ge varor ett märke, av vilket slag det än må vara. Positiva symboler skall få oss att köpa vissa varor, men vad symbolerna står för glöms bort efter ett tag. Någon garanti för vare sig kvalitet, miljövänlighet eller hälsosamhet innebär de många gånger inte alls. Den bästa garantin mot reklammanipulation och dåliga varor är kunniga, starka och välinformerade konsumenter. Vi i vpk inser att konsumentpolitiken måste föras på många fronter. Det är inte så enkelt som Ulla Orring kanske tror, att bara vi inför en viss märkning av varor försvinner alla andra behov. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till reservation 6 samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Elisabeth Persson uppehöll sig bl.a. vid just folkpartiets syn på konsumentpolitiken. Speciellt uppehöll hon sig vid våra krav på ökad information om varudeklarationer, jämförande prover och videotextbaserad information. Jag beklagar att Elisabeth Persson, som verkligen värnar om konsumtionen, inte kunde ansluta sig till vårt krav på ett varudeklarationssystem. Elisabeth Persson verkar vilja — om jag nu har tolkat hennes anförande rätt — göra det möjligt för konsumenterna att träffa de val som behövs i det samhälle som vi lever i. Det återstår bara att se hur hon kommer att rösta. Men det finns fortfarande en möjlighet för Elisabeth Persson att ändra sig. Jag tänker då på ställningstagandet i utskottet. I en viktig fråga kan man se en skiljelinje. Det gäller då å ena sidan Elisa beth Perssons och vpk:s och å andra sidan folkpartiets syn på konsumtionen — detta med en fri marknad och fri konkurrens. Vi tror inte att förbud gagnar konsumenten, utan vi tror på utbildning, undervisning. Konsumenten, som ju är läskunnig, skall ha möjligheter att ta del av den information som företagen kan komma med. Beträffande varudeklarationssystemet har vi sagt att det är tillverkarna som har de bästa kunskaperna om de enskilda produkterna. Ansvaret för att erforderlig information lämnas måste därför vila på företagen. Vi tycker att konsumentverket skall ta ett initiativ i denna fråga. Vi i folkpartiet tror inte, Elisabeth Persson, att det någonsin går att komma fram till hur idealkonsumenten ser ut. Däremot tror vi mera på utbildning och information, som ju behövs för att konsumenten så att säga skall kunna lotsa sig fram i samhället — men det skall vara mindre av förbud!
Herr talman! Jag förstår inte riktigt vad Ewy Möller menar. I den motion som jag talar om säger ni i moderata samlingspartiet att konsumentverket bör koncentrera sig på säkerhetsfrågor, produktkontroll, tester och EG standarder. Konsumentverkets verksamhet är för närvarande alltför omfattande. Verkens uppgifter bör därför renodlas osv. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att man vill koncentrera verkets uppgifter till säkerhetsfrågor, produktkontroll, tester och EG-standarder. Men det måste med nödvändighet innebära att konsumentverkets övriga uppgifter hamnar vid sidan av. Jag angav bara ett urval av de övriga uppgifter som konsumentverket i dag har men som ni i moderata samlingspartiet inte vill att det i fortsättningen skall ha. Det är bara att beklaga om det är så, att Ewy Möller nu med sorg inser att konsumentverket kanske har viktiga uppgifter som det kunde vara värt att stödja även från moderata samlingspartiets sida. Man läsa mera om detta på s. 10 i betänkandet. Det var alltså ett par saker som jag här ville markera och lyfta fram. Sammanfattningsvis tycker jag att det är mycket bra om moderaterna i fortsättningen vill ge sitt stöd till den viktiga konsumentverksamhet som konsumentverket bedriver. Så något om Ulla Orrings underliga föreställningar här — t.ex. att varudeklarationsystemet skulle vara ett problem för oss i vpk. Hon säger att vi i vpk är för förbud, medan folkpartiet inte skulle vara det. Folkpartiet skulle i stället vara för fri marknad och fri konkurrens. Man tror inte på förbud. Här antyds att vpk i sin konsumentpolitik på något sätt skulle förorda förbud av olika slag. Men jag måste då säga att jag faktiskt inte förstår varifrån Ulla Orring har fått detta. Ulla Orring talade i sitt anförande om självständiga konsumenter på marknaden, som träffade fria val. Hon sade att det var något som folkpartiet gillade.

Herr talman! Elisabeth Persson har svårt att förstå vad jag menar. Detta beklagar jag. Jag kan dock inte förklara varför hon inte kan förstå. Däremot kan jag förklara vad vi tycker om den aktiva konsumentpolitiken. Vi menar nämligen att bred information på en rad områden underlättar för konsumenten. Vi tror inte att staten skall regera över och styra konsumenten. Konsumenten måste kunna träffa egna fria val. Men konsumenten måste ha tillgång till information. Det är särskilt på den punkten som jag i dag kritiserar vpk. Om ni i vpk hade stått fast vid det tidigare ställningstagande i lagutskottet, hade vi i dag kunnat ge konsumentverket i uppdrag att starta en organisation för möjliggöra en varudeklaration. Då skulle konsumenten kunna läsa vad som finns och få uppgifter om vad olika varor innehåller. Med vpk:s och Elisabeth Perssons ställningstagande missar vi den chansen. Detta kostar hushållen mycket pengar, eftersom man kanske inte gör de mest rationella köpen till det bästa priset. När jag talar om förbud är det klart att jag avser den fria konkurrensen och marknadsekonomin. Det har gått en revolution genom Östeuropa, där planekonomin har rått, och Elisabet Franzén vet lika väl som jag vilka konsekvenser den har fört med sig. Jag håller med Elisabeth Persson på en punkt, och det gäller konsumentverksamheten ute i kommunerna. Den är mycket viktig. Däremot måste det vara kommuninvånarnas egen uppgift att ta initiativ för att sätta i gång den verksamheten, och vi har mycket att uträtta när det gäller att påverka de lokala politikerna ute i kommunerna. Den offentliga konsumentinformationen från konsumentverket hör samman med verksamheten i kommunerna. Men VDN-informationen behöver vi, Elisabeth Persson.
Herr talman! Vad konsumentverksamhet och forskning har med östeuropeisk planekonomi att göra är ytterligare en sak som jag inte begriper. Det får Ulla Orring reda ut vid något annat tillfälle. Jag har alltså mycket svårt att förstå att vår strävan att få till stånd en verkligt lokal god konsumentverksamhet och en bättre konsumentpolitisk forskning skulle vara ett uttryck för statliga förbud och regleringar. Det får stå för Ulla Orring. Det hon säger är litet tramsigt, så jag vill inte prata mer om det. Ulla Orring påstår att vänsterpartiet kommunisterna har ändrat sin inställning till VDN-märkning. Jag får då inför kammaren påpeka att jag som ledamot i lagutskottet aldrig har uttalat mig för ett stöd för folkpartiets motion i det sammanhanget. Genom ett beklagligt misstag i det preliminära ställningstagandet verkade det så. Jag tror ändå att Ulla Orring tycker att reglerna för utskottsverksamheten, som innebär att man kan göra preliminära ställningstaganden och sedan ändra sig, är till fyllest och riktiga. Jag kan inte föreställa mig att Ulla Orring vill ändra dem. Jag tror egentligen att hon har stor förståelse för det fall där en suppleant, som inte var tillräckligt insatt i det hela, råkade slinta med tungan. Om hon vill ändra rutinerna i utskottsarbetet får hon föreslå det i ett annat sammanhang. Jag är ledsen, Ewy Möller, men jag litar på vad som står i moderaternas motion. I motionen och i reservationen påpekar ni att ”konsumentverkets uppgifter för närvarande är alltför omfattande och dessutom leder till en splittring av verksamheten”. Jag behöver inte upprepa vad jag sade i föregående replik, men jag har mycket svårt att tolka det på annat sätt än att moderaterna vill ta bort viktiga uppgifter från konsumentverket. Jag hälsar med tillfredsställelse att det uppenbarligen inte är så.

Herr talman! I dag skall vi ta ställning till de delar av budgetpropositionen som handlar om anslag till marknadsdomstolen, konsumentverket, allmänna reklamationsnämnden och bidrag till miljömärkning av produkter samt till de motioner som väckts i de här frågorna. Jag kommer att uppehålla mig bara vid de frågor som rör konsumentverkets område. Det föreslås i dag ett anslag till konsumentverket på drygt 70 milj.kr., och det är i stort sett vad staten är beredd att lägga ner på konsumentverksamheten, på faktainsamling, information och utbildning av oss i egenskap av konsumenter. Det utgör ungefär 8:25 kr. per invånare i Sverige. Om man jämför det med de belopp som näringslivet satsar på att förmå oss att köpa deras varor och tjänster, finner man att skillnaden är slående. Näringslivet lägger ner mellan 4 000 och 4 700 kr. — uppgifterna varierar — per år och svensk. Jämför det med 8:25 kr.! Hur skall vi som konsumenter ha en rättvis chans att freda oss och göra kunniga och rationella val på marknaden? Om vi tittar på samhällets stöd till undervisning och forskning ser vi samma mönster. Det samhällsbetalda stödet till kunskapsutveckling på näringslivets område är oerhört mycket större än stödet till konsumentoch hushållsekonomi. Det finns särskilda handelshögskolor, och universiteten har företagsekonomiska institutioner, medan ”konsumentvetenskapen” löper stor risk att försvinna som självständigt ämne. Elisabeth Persson utvecklade det. Detta visar att samhället inte är riktigt medvetet om allvaret i den här situationen, utan som i så många fall är det näringslivet och organisationerna som får resurser på den enskilda, lilla människans bekostnad. Inte heller är folk i allmänhet medvetna om sin utsatthet. Det förstår man av att det finns mycket få fristående konsumentorganisationer, som Ulla Orring tog upp. Om människor vore mer medvetna skulle de gå ihop för att ställa krav på marknaden och på oss politiker. Samhället behöver ta sitt ansvar för detta genom att utöka stödet till konsumentverksamheten. Konsumentverket gör ett mycket ambitiöst och gott arbete med tanke på de begränsade resurser som står till buds, men det behövs mer. Miljöpartiet föreslår inte starkt ökade resurser för nästa budgetår, eftersom den utökade verksamheten kräver planering och ändrad målsättning, vilket vi genom reservation 1 vill ge regeringen till känna. Ytterligare ett skäl att stärka konsumenternas makt och ställning är den pågående EG-anpassningen. Om arbetet med att anpassa Sverige till EG fortsätter som hittills kommer konsumenten att avlösa medborgaren som basenhet. Inom EG och dess intressesfär håller just detta på att hända. All väsentlig makt över samhällsutvecklingen lyfts bort från de folkvalda, nationella parlamenten och placeras i icke folkvalda, överstatliga organ, som fungerar i intim samverkan med marknadens ledande företag. EG saknar som bekant ett verkligt parlament. ”EG-parlamentet” är visserligen folkvalt, men det är i praktiken bara ett rådgivande organ. Makten ligger samlad i ministerrådet och kommissionen, och dit är vägen från valurnorna oerhört lång. Däremot är vägen dit från de stora affärskoncernernas styrelserum förbluffande kort. Den berömda vitsboken om EG:s inre marknad bygger t.ex. på ett förslag direkt från Philipskoncernen. Konsumenten ersätter där medborgaren som samhällets basenhet. Detta är ett av skälen till att miljöpartiet vill avsluta harmoniseringen till EG:s inre marknad och tillföra konsumenterna nya resurser i form av utbildning och forskning. Jag yrkar med detta bifall till reservationerna 1 och 3. Nu har Ulla Orring fått tillfälle att komma tillbaka med sina synpunkter i en replik. Härnäst vill jag ta upp ett olycksfall i arbetet i samband med justeringen av detta betänkande. Jag minns att jag anmälde reservation till mom. 18, men utskottets personal hade inte uppfattat det, och det kom inte till protokollet. Tyvärr tog jag inte tillfället i akt att hävda reservationen när protokollet justerades. Därför yrkar jag nu i stället bifall till motion L721 av miljöpartiet, yrkande 5 i den del som handlar om produktmärkning och yrkandena 6 och 11. Jag läser nu upp den reservation som jag hade skrivit för att lämna till betänkandet: Det är angeläget att det finns full information om alla produkter som saluförs på marknaden. Utskottet anser att i första hand måste alla produkter som på något sätt orsakar långsiktiga skador på ekosystemet tas bort från marknaden, och inga nya produkter skall få introduceras om de inte har be visats vara oskadliga. Detta kommer inte att innebära att alla varor som finns på marknaden är ofarliga för den enskilde. Innehållsdeklarationer, bruksanvisningar och, i de fall där det behövs, varningstexter bör finnas på varans förpackning eller i omedelbar anslutning till varan. Många människor behöver av olika anledningar ha mer detaljerade uppgifter om varan. Det behöver därför skapas ett system för att tillhandahålla produktinformation, som skall finnas tillgänglig på varje säljställe. Sådan information innehåller, som motionärerna påpekar, egenskapsoch funktionsbeskrivningar samt beskrivningar av tillverkningsoch kontrollmetoder. Inom handel och industri är det regel att sådana här produktbeskrivningar används, vilket har visat sig ge stadga åt den affärsmässiga handeln och ge rättsliga grunder vid tvister. Eftersom produktbeskrivningar redan finns och används inom näringslivet för ett stort antal produkter, finns det enligt utskottets mening anledning att anta att denna metod är lätt att överföra till förhållandet mellan säljare och konsument. Det bör därför ankomma på regeringen att vidta lämpliga åtgärder för att detta märkningssystem snarast skall införas på konsumentmarknaden. Det var en uppläsning av min reservation, som jag inte fick lägga fram. Jag yrkar i stället bifall till vår motion i de delarna. Herr talman! Konsumentkunskap har definierats som kunskap för konsumenten om konsumenten. Som jag tidigare sagt är forskningen, och därmed kunskapen, om konsumenten och hushållsekonomin satt på undantag. Även internationellt sett är det torftigt i Sverige. För att höja kunskapsnivån måste forskningen ökas i volym och bredd. För att kunna föra ut en ökad forskning till konsumenterna behöver konsumentverket större resurser än nu till forskningsuppföljning. Det är väl inte meningen att konsumentforskningen i framtiden skall behandlas lika styvmoderligt som nu? Det har inte låtit så i flera av de tidigare anförandena. Jag yrkar bifall till reservation 4. Efter att ha hört Elisabeth Perssons anförande förstår jag spontant inte varför inte hon har gått med på i varje fall reservationerna 1 och 4. Även reservation 3 borde ligga i linje med vpk:s inriktning. Reklamens syfte är att övertala konsumenter att köpa mera och ökar därmed marknadens volym och fördelningen mellan konkurrenter. Reklamen har emellertid också en annan verkan, som miljöpartiet har svårt att acceptera. Som medborgare möts vi ständigt av köpbudskap: på väg till och från arbetet, i kabelsänd television, i tidningar, och på våra hallgolv ligger högar av grälla reklambroschyrer flera gånger i veckan. Bilder får vara hur påträngande som helst, både i utformning och budskap. Ljusreklam blinkar t.o.m. inne i kollektivtrafikens fordon, i alla fall i Göteborg numera. Reklammakarna tävlar om uppmärksamheten och människor har svårt att värja sig inför denna ström av intryck. Företagen har tagit sig rätten att göra obegränsat intrång i medborgarnas sinnen och samhället har låtit detta ske. Allt fler människor ber om frid och önskar att det sätts gränser för reklamen. Reklamen, som produktinformation och konkurrensmedel, har sin plats i en marknadsekonomi, men den kan inte längre tillåtas breda ut sig och ta uppmärksamhetsutrymme i anspråk på sådant sätt som den gör i dag. Samhället måste ta ansvar för att skydda medborgaren. Det behöver därför tillsättas en utredning med uppgift att arbeta fram förslag om hur reklamens form och uttryck skall kunna regleras så att människor återfår sin rätt att välja sina intryck och att göra detta på sådant sätt att inte yttrandefriheten träds för när samt på ett sätt som gärna gynnar de små lokala näringsidkarna framför de nationella och internationella. Med detta yrkar jag bifall till reservation 13. Jag tänker avstå från att kommentera de reservationer som jag har gemensamt med de andra partierna. De har berörts av andra talare. Jag sparar tid på det sättet. Återstår reservation 12, med rubriken Könsdiskriminerande reklam. I miljöpartiets motion 721 begärs åtgärder mot reklam som främjar könsdiskriminering, rasism och resursslöseri. Vi är nöjda med den skrivning om könsdiskriminering som finns i betänkandet. Men utskottets majoritet valde att över huvud taget inte ta upp resursslöseriet. Därför har jag reserverat mig på den punkten. En stor del av reklamen innehåller uppmaningar till resursslöseri. Går man på en känd hamburgerrestaurang och äter får man slänga papper, förpackningar och muggar i stor mängd varje gång. Vi uppmanas att byta bilar, kläder, möbler och annat innan de gamla är utslitna och färdiganvända. Det är en slit-och-släng-mentalitet som är förödande för jordens framtid. Det är därför sopberget växer som det gör. Därför är det mycket viktigt att även resursslöseriet begränsas i reklamen. Till sist vill jag yrka bifall till alla miljöpartimärkta reservationer, för säkerhets skull, om jag har missat någon vid uppräkningen, och till motion L721, yrkande 5 i den del som handlar om produktmärkning samt till yrkandena 6 och 11.

Herr talman! Jag reagerar mot Elisabet Franzéns reservation till vårt utskottsbetänkande, där hon vill föra bort, som det står, Sverige från EG:s direkta inflytande. Jag tycker att det är en sådan snäv inställning till konsumentpolitiken. Konsumentpolitiken och konsumenthandeln är internationaliserade, och vi har ett samband med EG och med de europeiska staterna som vi inte kommer ifrån. Vi från folkpartiets sida tror tvärtom att samarbetet med EG kommer att gagna de svenska konsumenterna. Vi ser inte alls detta som ett hot, som miljöpartiet gör och som Elisabet Franzén vill framhålla. Vi har faktiskt inte en så ledande ställning i Sverige som man kan tro då det gäller bl.a. flera livsmedelsregler. Jag tror att samarbetet med EG inte är till skada för den svenska konsumenten. Det kommer att vara till nytta för den svenska konsumenten.
Herr talman! Jag vill svara Ulla Orring att det finns olika aspekter på den svenska konsumentens ställning i EG. Den ena är den jag har tagit upp i motionen. Genom att det skapas överstatliga organ, genom att makten tas bort från de nationella parlamenten, urholkas vårt medborgerliga inflytande som väljare. Makten läggs inte längre i parlamenten, utan i överstatliga organ och hos de stora företagen. I det läget har de enskilda människorna inte längre sin makt som väljare i ett demokratiskt system, utan som konsumenter. Det tycker vi är mycket olyckligt. Om detta skall fortsätta måste vi satsa mycket hårt på fortsatt konsumentutbildning. Vi vet att många av EG:s regler när det gäller produkter är svagare än Sveriges. Vi har många gånger här i kammaren hört regeringen skryta om säkerhetsmärkningen på leksaker. Konsumentverket har nu konstaterat att CE-märkningen har lägre standard än de svenska märkningssystemen. Det finns mängder av märkningar där svenska regler är starkare, och vi vill inte att de skall anpassas till EG. Sedan skall jag inte förneka att det i flera länder finns mycket starkare konsumentorganisationer än i Sverige. Inom EG finns t.ex. direktiv om produktansvar som ännu inte har kommit till Sverige; de är under arbete, men det skjuts upp och vi får vänta. Det tycker jag är olyckligt. På den punkten tycker jag EG:s direktiv kunde ha införts snabbare. Vidare hade jag velat ha en mycket starkare svensk lagstiftning än vad direktiven föreskriver.
Herr talman! Det är sant att vissa av länderna i Europeiska gemenskapen inte har samma typ av konsumentlagstiftning som vi har i Sverige. De som bekämpar EG tror att detta automatiskt kommer att leda till att det blir sämre här och att den svenska marknaden kommer att översvämmas av en rad dåliga produkter. Så blir inte fallet. Genom ett medlemskap i EG kommer den svenske konsumenten att få ett inflytande över dessa reglers utformning. Det finns en rad områden där produktsäkerheten är betydligt högre i övriga Europa än den är i Sverige. På livsmedelssidan har man t.ex. lägre gränsvärden för vissa tillsatsämnen. Det har bl.a. lett till att man inte får sälja Kalles Kaviar inom EG — den anses inte vara en så bra produkt. Jag tror att Elisabet Franzén måste studera de här förhållandena mer och vara mer öppen för fri konkurrens och ökad marknadsekonomi. Därmed får konsumenten också bättre villkor.

Herr talman! Konsumentpolitikens inriktning lades fast av riksdagen våren 1986. Denna inriktning gäller fortfarande och har nära anknytning till årets budgetproposition samt lagutskottets betänkande 1989/90:21, som nu diskuteras. Den innebär: — Tydligare inriktning på hushållsekonomiska frågor. Särskilt svaga grupper skall stödjas. — Fler skall engageras i konsumentfrågorna. Folkrörelsernas roll betonas. — Den lokala verksamheten skall ökas och utvecklas. Målet för konsumentpolitiken skall vara att stödja hushållen — att effektivt utnyttja sina resurser, och — att stärka konsumenternas ställning på marknaden. Både Ewy Möller och Ulla Orring tog upp konsumenternas ställning i den offentliga sektorn och jämförde den med konsumenternas ställning på den privata sektorn. Hälsooch sjukvården togs som exempel. Konsumenten skall kunna påverka och välja fritt. Man kan fråga sig: Vilket val kan exempelvis en Sorselebo göra när det gäller läkarvård när läkaren har valt att bo i Umeå eller i Stockholm? Nej, moderata samlingspartiet avslöjar sin inställning till konsumentpolitiken i en motion till förslaget om ny köplag, där moderaterna slår fast att konsumenten är överbeskyddad, vilket enligt min mening klart visar vilken inställning moderaterna har. För att nå målet krävs en samverkan mellan många parter. Vi har i Sverige ett bra skydd för konsumenterna. I den svenska modellen löser vi många konsumentproblem genom förebyggande verksamhet, som bl.a. tar formen av förhandlingar med näringslivet, både centralt och lokalt. Givetvis kan vi inte klara allt genom förebyggande åtgärder. Vi behöver också en väl utbyggd lagstiftning. Målet för den socialdemokratiska konsumentpolitiken är att stödja hushållen i deras strävan att effektivt utnyttja sina resurser samt att stärka konsumenternas ställning på marknaden. Konsumentpolitiken skall sålunda bli tydligare inriktad på hushållsekonomiska frågor, och då särskilt på hushållens baskonsumtion. Herr talman! Jag övergår till att något kommentera de reservationer som fogats till betänkandet kring de konsumentpolitiska frågorna. I reservation 1 vill miljöpartiet att konsumentverket får ytterligare medel än de anslagna för att arbeta med det västeuropeiska integrationsarbetet. Utskottet konstaterar att konsumentverkets hemställan om medel för budgetåret tillgodosetts i budgetpropositionen med undantag av begärda medel för integrationsarbetet, som reducerats till 1 milj.kr. Utskottet anser att detta belopp är tillräckligt. Angående inriktningen av konsumentverkets arbete föreslår moderaterna i reservation 2 en ändring av arbetsuppgiften för konsumentverket. Utskottet avvisar förslaget, då detta skulle innebära att riksdagen tog avstånd från de fastlagda målen och riktlinjerna för konsumentpolitiken. I reservation 3 tar miljöpartiet upp standardiseringsarbetet inom EG. Konsumentverket medverkar aktivt i detta arbete och har under budgetåret tillförts särskilda medel. Därmed ökas möjligheterna att påverka produktsäkerhetsarbetet. I näringspolitiska propositionen föreslås att ett konsumentråd och ett arbetsmiljöråd inrättas vid standardiseringskommissionen. Dessa skall se till att konsumenter och arbetstagare blir representerade i standardiseringsarbetet, både i Sverige och inom EG och EFTA. 9,6 milj.kr. tillförs för detta mycket viktiga arbete. Konsumentverkets arbete med forskning berörs i reservation 4, också den från miljöpartiet. Utskottet understryker att det ingår i konsumentverkets särskilda uppgifter att stödja forskningen inom konsumentverkets arbetsområden samt att samråda och bevaka forskningen när så anses erforderligt. I reservation 5 anför ledamöter från moderaterna, folkpartiet och centern att konsumenttekniska nämnden bör avskaffas. Utskottet ser positivt på nämndens arbete för sociala kontakter och ökad kunskap för utredare, folkrörelser, näringslivsorganisationer och konsumenter. Nämnden har kommit i gång med sin verksamhet och synes bli alltmer betydelsefull för framtiden. Med anledning av Ulla Orrings kommentar till nämndens nordiska arbete vili jag påminna Ulla Orring om att hon vid konsumentverkets senaste styrelsesammanträde fick veta att konsumenttekniska nämnden träffat finska konsumentforskare från Hemmets forskningsinstitut, högskolorna och Nordiska rådets arbetsmiljöorganisation. Vill Ulla Orring ha mer information om arbetet i nämnden, som vi socialdemokrater anser vara viktigt, har Ulla Orring i egenskap av ledamot av konsumentverkets styrelse oanade möjligheter att få det också i framtiden. Den kommunala konsumentverksamheten tas upp i reservation 6 av vpk. Utskottet vill understryka vikten av kommunal konsumentverksamhet. När riksdagen beslutade om riktlinjerna i konsumentpolitiken gavs den mycket hög prioritet. Utbyggnaden skall ske genom kommunernas frivilliga åtaganden. Man satsar i dag något över 50 milj.kr. på detta arbete. Målet är att verksamhet inrättas i alla kommuner. Endast tolv kommuner återstår i dag. Konsumentverket stöder redan utbyggnaden. Några uttalanden härutöver anser inte utskottet i dag erfordras. Prisinformationen samt systemet med extrapriser berörs i flera motioner samt i reservationerna 7 och 8 av moderaterna, folkpartiet och centern. Dessa frågor har tidigare behandlats av riksdagen. Utskottet avstyrker motionerna med hänsyn till att regeringen 1989 tillsatt en utredning som har till uppgift att kartlägga vilka brister som förekommer beträffande prisinformation, ökad datorisering och hantering av varor och tjänster. Kommittén skall lämna förslag till åtgärder för att avhjälpa konstaterade brister. Detta kan även gälla lagreglering i olika frågor. Därmed bör motionärernas krav vara tillgodosedda. I reservation 9 av moderaterna, folkpartiet och centern behandlas varuprovningsverksamheten. Utskottet konstaterar att den provningsverksamhet som bedrivs inom verket i huvudsak bekostas genom betalda uppdrag. Resurser satsas på utveckling av provningsmetoder. Testresultaten har gett underlag för den kontinuerliga information som ges ut av konsumentverket i böcker och artiklar, bl.a. i Råd o. Rön. Ett ökat internationellt samarbete pågår, och ett speciellt projekt i Norden genomförs 1989/90. Mot bakgrund av pågående verksamhet anser utskottet att ingen ytterligare åtgärd är påkallad. När det gäller ämnet produktinformation tas varudeklarationen upp i reservation 10 av moderaterna, folkpartiet, centern och miljöpartiet. Utskottet anser att produktinformationen bör förbättras, men att detta inte skall ske genom omfattande varudeklarationssystem utan genom specifika informationer för vissa varugrupper, exempelvis möbelfakta, och att branschöverenskommelser bör komma till stånd. Näringslivet måste också ta sitt ansvar för informationen. Detta bör ligga inom näringslivets egenåtgärder. I reservation 11 av moderaterna, folkpartiet och centern berörs datakommunikation inom konsumentinformationen. I likhet med motionärerna delar utskottet uppfattningen om fördelen med viss datateknik för ökad information. Den försöksverksamhet som bedrivs är dock ej odelat positiv, då informationen inte hölls aktuell från näringslivets och säljarnas sida. Utskottet förutsätter att konsumentverket följer teknikens utveckling och tar vara på de möjligheter som finns på området. I frågan om könsdiskriminerande reklam erfar utskottet att regeringen arbetar med en lagstiftning mot sådan reklam och att en departementspromemoria blir färdig under våren. Arbetet baseras på den rapport konsumentverket redovisade 1989. Beträffande hets mot folkgrupp, som miljöpartiet pekar på i reservation 12, vill utskottet hänvisa till regeringens proposition 1989/90:86 om åtgärder mot etnisk diskriminering, med regler mot rasism i bl.a. reklam. I reservation 13 från miljöpartiet behandlas reklambegränsningar. Utskottet konstaterar att tryckfriheten innebär bl.a. rättighet för enskilda att utge skrifter. Det är inte tillåtet för postverket, som är ett allmänt organ, att vägra distribuera tryckta skrifter på grund av att dessa innehåller reklam. Enligt uppgift har konsumentverket, postverket och branschorganisationen för direktmarknadsföretag nyligen träffat överenskommelse om utdelning av oadresserad reklam fr.o.m. den 1 april 1990, vilket innebär att skyltar vid brevlådor, som anger att reklam inte önskas, skall respekteras. SWNEDMA har i år inrättat en etisk nämnd för direktmarknadsföring. Till nämnden har knutits en referensgrupp med representanter från bl.a. konsumentverket, datainspektionen och postverket. Dataoch offentlighetskommittén har redovisat ett flertal delbetänkanden. Efter remissbehandling är dessa föremål för övervägande inom regeringskansliet, och propositionen kommer under 1990. I reservation 14 vill moderaterna, folkpartiet, centern och miljöpartiet att miljömärkningsstyrelsen kompletteras med forskningskompetens. Utskottet konstaterar att den har en referensgrupp samt arbetsgrupper inom olika ansvarsområden till förfogande för sitt arbete, och att i denna referensgrupp ingår forskarkompetens. Med hänsyn till att det förflutit endast några månader sedan systemet med miljömärkning infördes, finner utskottet ingen anledning att nu frångå tidigare beslut. Frågor som gäller märkning och deklaration av miljöfarliga ämnen tas upp i reservation 15 av centern och miljöpartiet. Utskottet delar uppfattningen om vikten av att informationen till konsumenterna rörande miljöfarliga och allergiframkallande produkter bör förbättras. Kemikalieinspektionen håller för närvarande på att utveckla ett nytt system för märkning av miljöfarliga kemiska produkter. Under 1990 tar inspektionen fram ett program för arbetetet med bl.a. allergiframkallande och miljöfarliga kemikalier, allt för att få en övergång till bättre och miljövänligare produkter. Inspektionen får fyra nya tjänster för arbete med miljöfarliga kemikalier, för en bättre miljö och totalt också ett bättre konsumentsamhälle. Herr talman! Med detta föreslår jag bifall till utskottets hemställan och

Herr talman! Bengt Kronblad har redovisat socialdemokraternas syn på konsumentpolitiken, särskilt i de frågor som behandlas i betänkandet. Jag konstaterar att folkpartiet också vill stödja hushållen och se till att människor kan göra bra val. Därför slåss vi så hårt för att öka informationen. Då kan ju konsumenten före köpet avgöra en varas kvalitet och egenskaper jämförda med priset. På den punkten är ju ni socialdemokrater bromsklossar. Ni vill ju inte få till stånd ökad information! Jag undrar faktiskt vilket syftet är med att stoppa förslagen. Om branscherna skall kunna utveckla och förbättra sina produkter, så måste det ju vara vi konsumenter som driver på. Det är ju det som är meningen med marknadsekonomin — det skall råda ett balanserat förhållande mellan producent och konsument. Där skall konsumenten ställa krav på branschen. I det här fallet blir det alltså konsumentverket, som företrädare för konsumenterna i frågor där man skall förhandla med branschen, som skall driva dessa krav. Därför har vi på nytt fört fram kravet på VDN-märkning, och så kommer vi att göra ända till dess vi ser att förslaget är genomfört, Bengt Kronblad. Detsamma gäller videotexinformationen. Sådan finns ju i Frankrike — är svenskarna dummare än fransmännen? Varför kan inte vi få använda oss av dataterminaler? Det är ju något som skulle gynna framför allt glesbygden där vem som helst på så sätt skulle få tillgång till datalagrad information. Den här frågan måste vi arbeta vidare med. Jag hoppas på Bengt Kronblads stöd i den frågan. Bengt Kronblad nämnde sorselebon. Det är ju till följd av det stelbenta sjukvårdssystemet som vi inte får någon spridning av läkarresurserna. Men i Åsele, Bengt Kronblad, har vi numera läkare som jobbar på eget initiativ så att säga. Det är något som vi vill uppmuntra också i andra samhällssammanhang. Så till frågan om konsumentteknisk forskning. Jag var närvarande vid det sammanträde på konsumentverket som behandlade denna fråga. Jag fick informationen, jag ställde frågor, och jag är mycket kritisk till nämndens verksamhet. Jag tror fortfarande att de viktigaste stödjepunkterna för konsumentforskning är de orter och vid de institutioner där det finns fasta forskartjänster och en organisation kring denna verksamhet, precis som den som professor Marianne Kärrholm har påbörjat i Göteborg. Den forskningen har givit effekt. Men att sprida ut verksamheten på 21 ledamöter i en nämnd är något som jag har väldigt svårt att förstå skall ge effekt.
Herr talman! Jag skulle vilja bemöta ganska mycket av det som Bengt Kronblad berörde. Men jag får välja några få punkter. Först till frågan om reservation 3. Bengt Kronblad berättade att 9,6 miljoner avsatts till ett arbete för konsumentskydd, om jag uppfattade saken rätt. Det är ju gott och väl. Men om man ser på förhållandet mellan de resurser som läggs på konsumenten och konsumentens skydd å ena sidan och å den andra det som läggs på att påverka konsumenten och arbetet med EG-anpassningen, så finner man att de förstnämnda faktiskt är som spott i spisen så att säga. I EG-reglernas skugga behöver vi alltså satsa oändligt mycket mer pengar. Jag noterade också med glädje att Ulla Orring talade om att det behöver finnas balans mellan konsument och producent. Jag hoppas att medvetandet stiger i denna församling om hur stor denna obalans egentligen är och hur mycket som behöver göras för att konsumenten skall bli jämställd med producenten på marknaden. När det gäller reservationen om könsdiskriminerande reklam, alltså reservation nr 12, noterade jag att Bengt Kronblad för majoritetens räkning fortfarande inte nämner det som vår reservation handlar om, nämligen resursslöseriet. Han talade om rasismen. Texten i vår reservation är exakt densamma som utskottets. Vi var tvungna att ta med den för att kunna lägga en reservation, eftersom utskottet har utelämnat frågan om resursslöseriet. När det gäller reklambegränsningarna nämner Bengt Kronblad inte vad reservationen faktiskt handlar om: en utredning för att på allvar begränsa reklamens omfattning och utbud och dess inflytande på marknaden. Han talar i stället om direktreklamutdelningen, som ju redan är begränsad. När det gäller miljömärkningsstyrelsen säger han att det bara förflutit några månader sedan den tillsattes; därför finns det inte någon anledning att göra något nu. Men det fanns ju anledning att göra något redan från början, så varför inte nu? Det behövs forskare i styrelsen!
Herr talman! Vi har ju åtskilliga motioner på konsumentområdet, men enligt Bengt Kronblad bör alla krav avvisas; riksdagen skall inte utnyttja tillfället att genom uttalanden ange i vilken rikting utvecklingen skall gå. Jag tycker att det vore riktigare att riksdagen gjorde klara ställningstaganden i frågor som är aktuella och angelägna för konsumenterna i det här fallet; det är ju därför vi har reserverat oss. Vi kan ta prisinformationen i butikerna som exempel. Denna fråga har återkommit i motioner under flera år, och vi har reserverat oss för kravet på ett riksdagsuttalande. Varje gång har majoriteten hänvisat till att olika verksamheter pågår och att det snart skall framläggas förslag. Detsamma sägs nu, nämligen att det snart skall komma förslag på området. Det är viktigt att riksdagen genom uttalanden på detta politiska fält påskyndar en önskvärd utveckling. Därför är det att beklaga att socialdemokraterna är konsekventa motståndare till att riksdagen skall använda sina möjligheter att göra uttalanden. När det gäller extrapriserna råkade Bengt Kronblad säga att centern stöder en reservation i den frågan, men så är inte fallet. Däremot har vi lagt ett särskilt yttrande, vilket vi gjort alltsedan denna fråga första gången diskuterades 1988. Då hade riksdagen att ta ställning till motioner som dels ville ha förbud mot extrapriser, dels inte ville ha något sådant förbud. Den gången var vi med på ett uttalande om att riksdagen inte skulle göra något uttalande i frågan. Denna ställning har vi vidhållit. I det särskilda yttrandet har vi förklarat vårt ställningstagande och att vi inte kommer att gå med på ett slopande av extrapriserna, men att det finns avarter. Så till frågan om miljömärkningsstyrelsen och forskningen. Om man läser utskottsbetänkandet, vilket väl var något som Bengt Kronblad citerade, så finner man att vår kritik grundar sig på det faktum att några forskare inte ingår i miljömärkningsstyrelsen. Utskottet hänvisar till att riksdagen i höstas avvisade kravet, och därför säger man att utskottet därför inte finner ”anled ning för riksdagen att nu frångå sitt tidigare ställningstagande”. Skall man tolka denna formulering på så sätt att socialdemokraterna är positiva till att när en liten tid har gått eventuellt vara beredda att ompröva ett ställningstagande som jag gissar att de egentligen från början insåg var felaktigt? Min sammanfattning av resonemanget är att vi i centern tycker att det är viktigt att riksdagen gör uttalanden i konsumentpolitiska frågor och därmed påskyndar en önskvärd utveckling.
Herr talman! Det intressanta är Ewy Möllers resonemang i debatten. Ewy Möller vill skilja på myndighet och verksamhet. Skall verksamheten i så fall läggas ut på entreprenad? Vilken situation hade vi haft i dag om vi hade haft marknadsekonomi? Då hade väl inte konsumentverket haft någon möjlighet att ta till vara konsumenternas intressen, vilka Ewy Möller ibland säger sig vilja försvara. Extrapriserna är viktiga, säger Ewy Möller. Ja, men vi socialdemokrater tycker nog att den frågan skall utredas och vill i stället hålla en jämn prisbild på det totala området. Ulla Orring säger att det visst finns läkare i Sorsele. Det är inget problem på det området. Det är ju tur att den socialdemokratiska politiken lyckas så bra även uppe hos er, så att ni har tillgång till läkare även där. Varför är det så viktigt för Ulla Orrings parti att undersöka kvaliteten? Jo, det är därför att det är viktigt att vi vet att vi skall ha god kvalitet, säger Ulla Orring. Men varför skall man då lägga ned verksamheten i den tekniska nämnden, som givetvis är med och formar förutsättningarna för god kvalitet på varor? Till sist några ord till Martin Olsson. Jag föreslår alltså att riksdagen skall avvisa flera motioner och reservationer. Det beror naturligtvis inte bara på att flera reservationer och motioner skrivits utan också på att arbete pågår såväl i regering som i utredningar som skall forma förslag med lösningar på de frågor som berörs i motionerna. Riksdagen hänvisar alltid i förekommande fall till sådan verksamhet och tar därför inte ställning i sådana frågor i förväg. Jag ber om överseende med mitt uttalande i frågan om extrapriserna. Centern hade mycket riktigt ett särskilt yttrande i frågan om extrapriser. Men ni står bakom ställningstagandet kring prisinformationen, och den frågan ingick i helheten, Martin Olsson.

Herr talman! Ni socialdemokrater vill ju alltid ha de stora esplanadsystemen så att säga, Bengt Kronblad. Ni vill ha det storstiliga som skall verka så upphöjt men som ger så oerhört litet resultat. Det är det som kommer att bli resultatet av denna konsumenttekniska nämnd. Den har givit ut en skrift där det står: ”Ingen produkt är så välkommen som den som föds ur ett behov.” Det är precis det jag vill få fram med denna information som vi från folkpartiet krävt när det gäller de olika produkterna. Vi tycker faktiskt att konsumentens behov skall tillgodoses. Det kan man göra på ett ganska enkelt sätt, genom att utvidga försöksverksamheten med videotex och få till stånd en VDN-märkning och en rad andra förslag. Men detta ger inte det storstiliga grepp som ni socialdemokrater alltid vill ha. Jag tycker fortfarande att det inte har framkommit argument som visar nämndens berättigande — tvärtom. Det är på den mindre institutionen, på det enskilda universitetet som man kan forska och nå goda resultat för konsumenten — inte genom en stor, storstilig nämnd. Den är nu sammansatt av 13 personer från Stockholm samt Göteborg och Linköping och en ensam man från högskolan i Luleå. Till Bengt Kronblad vill jag också säga att det inte är tack vare socialdemokraternas politik som vi får läkare i Sverige. Bengt Kronblad har inte tagit hänsyn till den oerhörda kritik som finns i Sveriges land och som gäller den offentliga sektorn och konsumenternas möjlighet att få inflytande. Den maktutredning som jag citerade i början av mitt anförande anbefalles till läsning, Bengt Kronblad m.fl. Nej, det val som vi kan göra på den privata marknaden, där konsumenten kan välja, är mycket värdefullt. Men valmöjligheter inom den offentliga sektorn är obefintlig — i varje fall i stort sett inom sjukvårdssystemet. Socialdemokraterna måste omforma sin konsumentpolitik, ta större hänsyn till konsumentintresset och ge konsumenterna en bättre information. Det är så vi måste klara konsumentpolitiken.
Herr talman! Om riksdagen skall avslå alla motionskrav eller vara aktiv och bifalla en del av dessa är en fråga om vilken roll riksdagen vill spela. Vi vill att riksdagen skall utnyttja sina möjligheter att vara med och påskynda lösningar i den riktning man önskar. Sedan ankommer det på utredningar, remissinstanser och regeringen att utforma detaljerna, sedan riksdagen igenom sina beslut angett färdriktningen. I de fall vi har reserverat oss för bifall till motionsyrkanden beror det på att vi anser att det ger fel signaler om riksdagen avslår dessa yrkanden.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

Ewy Möller säger att konsumentverket har ett för brett arbetsområde. De fyra områden som här föreslås anser vi inte räcker till för att ge handledning, utbildning och stöd, speciellt det stöd som kommunerna behöver enligt vad Elisabet Persson här tidigare framfört. Det är viktigt för konsumenterna att konsumentverket har ett gott stöd i sitt lokala arbete nära konsumenter och producenter. Ulla Orring tog återigen upp frågan om ansvaret för datainformationen. Självfallet är det viktigt att vi utvecklar tekniken. Det har jag också sagt här, och det skriver vi i utskottsbetänkandet. Vi är inte på något sätt negativt inställda till den tekniska utvecklingen, men vi måste se till att tekniken utnyttjas på rätt sätt och att de som har ansvaret för datainformationsflödet får möjlighet att ge detta en god standard. Martin Olsson säger att det är viktigt att riksdagen driver på. Det är självklart. Jag har i dag redovisat de idéer och uppslag riksdagen har givit regeringen. Regeringen arbetar nu med dessa såväl direkt i propositionsarbetet som i olika utredningar. Det är för oss socialdemokrater viktigt att konsumentpolitiken hålls aktuell. Det är viktigt för inriktningen av det hushållsekonomiska arbetet. Särskilt svaga grupper måste stödjas. Folkrörelsernas roll måste ytterligare stärkas, och den lokala verksamheten måste utvecklas. Det är, som jag sade i mitt inledningsanförande, intressant att konstatera att moderata samlingspartiet i motioner till riksdagen har sagt att de anser att konsumenterna är överbeskyddade. Den skiljelinjen mellan de borgerliga och socialdemokraternas synsätt är intressant, och det är viktigt att denna skiljelinje kommer fram. Det har den också gjort genom motionsflödet i Sveriges riksdag år 1990.

Herr talman! Det var intressant att höra statsrådet Wallström presentera sin syn på konsumentfrågorna och konsumentpolitiken. Det är, som jag sade tidigare, mycket bra att även konsumentministern deltar i den här debatten. Detta är vi inte bortskämda med i kammaren. Jag skulle vilja ta upp några frågor. Även jag noterar med tillfredsställelse att allmänna reklamationsnämnden nu kommer att inrätta en särskild avdelning för bankoch kredittjänster. Det finns väldigt mycket att göra på det området. Konsumenterna är ganska dåligt informerade om bankerna och har en svag ställning när det gäller bankerna och deras olika kontoformer, räntesatser och avgifter. Missnöjda bankkunder har också haft det svårt att klaga till någon myndighet, till någon instans. Nu får de möjlighet att vända sig till allmänna reklamationsnämnden. Jag har också särskilt tagit upp denna fråga i folkpartiets motion. Statsrådet säger att politiken går ut på att stärka konsumenternas ställning och att konsumenten är utsatt för ett ökat kommersiellt tryck. Samtidigt påpekar statsrådet vikten av informationsinsatser. Jag vill då ställa en konkret fråga till statsrådet: Vilken form av informationsinsatser är statsrådet beredd att ställa upp med? Vi har hört i debatten tidigare i dag att de socialdemokratiska ledamöterna tycker att det är ganska bra för närvarande, de vill inte göra något mer. Det var glädjande att höra att arbetet med produktsäkerhetslagen pågår i departementet. Det var ju en beställning som lagutskottet gjorde. Det var också glädjande att höra att man nu i första hand kommer att ta upp barnens säkerhet och de frågor som rör de offentliga tjänsterna. Dessa har ju varit undantagna i den nuvarande produktsäkerhetslagen. Statsrådet säger att systemet med VDN-märkning bara skulle kunna användas för ett fåtal varugrupper. Men det kanske bara rör sig om ett fåtal grupper. För den enskilde konsumenten är varje område där man kan införa någon form av varudeklaration viktigt. Jag säger som tidigare, att ni socialdemokrater vill att allt skall rymmas inom systemet. Men vi måste gå till den enskilda frågan, och det är i detta sammanhang som jag tycker att det är viktigt att vi får in VDN-informationen.
Herr talman! Även jag vill uttrycka uppskattning över att statsrådet Wallström är här. Hon höll ett mycket positivt anförande, och jag blev uppriktigt glad när hon uttryckte intresse för vårt förslag att myndigheternas information till konsumenterna bör samordnas. Miljöpartiets syn på EG:s inflytande över konsumenternas situation och vardag är så välkänd att jag inte ännu en gång behöver redovisa den. Men jag vill ändå tala om för statsrådet att EG inte är detsamma som Europa. Också vi i miljöpartiet vill väldigt gärna ha ökade kontakter med Europa, hela Europa. Vi vill ha ökade kontakter med hela världen. EG är en del av Europa, tolv nationer. Jag har sett deras kartor. De tillverkar kartor över de tolv nationerna och skriver sedan ”Europa” ovanför. Jag tycker inte att vi här i Sverige skall ta till oss det språkbruket. På deras kartor finns inte Sverige med, och vi bör enligt min mening inte heller finnas med där. Statsrådet Wallström sade angående den forskningspolitiska motionen att det har anslagits ytterligare 2 milj.kr. plus 500 000 kr. till olika typer av konsumentforskning. Det är bra, men det är inte tillräckligt. Jag skulle vilja fråga om statsrådet möjligen har uppgifter på hur mycket som satsas totalt på hushållsoch konsumentforskning i Sverige och hur mycket som satsas totalt på företagsekonomisk forskning och produktutveckling i producentledet.

Herr talman! Statsrådet Wallström framförde här många positiva synpunkter. Jag tror att det var synpunkter som de allra flesta av oss här ställer upp bakom. Jag vill ställa några frågor. Ulla Orring har redan talat om produktsäkerhet. Men eftersom jag har motionerat om att man inte skall undanta det offentliga utan ha samma regler som gäller för det privata näringslivet i fråga om konsumentens möjligheter att hävda sina rättigheter, vill jag ställa en konkret fråga. Gör statsrådet den bedömningen att regeringen kommer att framlägga ett förslag i enlighet med riksdagens beställning, vilket innebär att man likställer privat och offentlig verksamhet i produktsäkerhetslagen? En fråga som statsrådet berörde, och som återfinns i betänkandet, är den miljöstyrelse som nyligen har inrättats. Vi hade redan i höstas en diskussion om i vad mån forskningen skulle vara representerad eller inte. Nu har statsrådet funnit en ny motivering till varför inte forskningen skall vara med. Det skulle vara svårt att bedöma vilken grupp av forskare som skulle vara representerad osv. I bolagsstyrelser och i andra sammanhang brukar man vara mån om att få med representanter med olika erfarenheter, kunnande och kanske ibland li tet olika värderingar. I denna styrelse som består av tolv personer är handel och industri väl företrädda. Men i motsats till vad utredningsmannen föreslog blev det inte någon plats för forskarna. Vi tycker att det är en svaghet när man tänker på hur viktigt det är att man genom forskningen successivt kan flytta fram positionerna i miljöarbetet. Visst är det bra att forskarna är med i referensgruppen, men deras deltagande i styrelsearbetet skulle inte på något sätt hindra att de även är med i referensgrupperna. Dessa två saker skall inte på något sätt ställas mot varandra. Jag hoppas att majoritetens skrivning, där man säger att man inte nu vill förorda något annat ställningstagande, skall tolkas som att det är en betoning på ordet nu, och att statsrådet är beredd att tänka om i fall det visar sig att våra farhågor för att forskningen inte kommer till tals besannas. Konsumentpolitik är, som jag sade i mitt första anförande, mycket mer än det vi talar om här. Jag har nämnt vikten av att vi har en decentraliserad service. Jag vill uppmana statsrådet att även beakta konsumentintresset när det skall framläggas förslag inom andra områden inom politiken såsom skattepolitiken, regionalpolitik och landsbygdspolitik m.m.
Herr talman! Även jag sällar mig till skaran som finner det mycket positivt att se konsumentministern här i dag när vi diskuterar konsumentpolitik. Margot Wallström började med att säga att regeringens ambition är att inom de ramar som riksdagen fastställer utveckla konsumentpolitiken. Jag förmodar då att hon djupt beklagar att riksdagen tycks avvisa de vidgade ramar för den lokala konsumentverksamheten som vpk har föreslagit. Margot Wallström ger som ett exempel på vikten av detta den information som ges för att förebygga skuldsättning och en sanering av kreditdjungeln, vilket är ett viktigt arbetsområde för konsumentvägledare. Jag instämmer i Margot Wallströms slutsatser. Där en sådan information har prövats har det givit en mycket god effekt. Margot Wallström talar om konsumentvägledarna i mycket positiva ordalag. De övervakar marknaderna, är hörnstenar i konsumentverksamheten osv. Men, Margot Wallström, vi vet alla att kvaliteten när det gäller den kommunala konsumentservicen varierar högst anmärkningsvärt i landet. Är hopp det enda konsumentministern har att komma med för att bidra till att den här viktiga verksamheten utvecklas? Jag hade hoppats att konsumentministern kommit med något mer substantiellt än att hoppas att verksamheten skall växa. I ett annat sammanhang tar Margot Wallström upp frågan om den konsumentpolitiska forskningen. Jag vill passa på att fråga statsrådet: Anser Margot Wallström att satsningarna på konsumentpolitisk forskning på Chalmers i Göteborg är till fyllest, eller anser hon att exempelvis vpk:s förslag om en temainstitution för konsumentpolitisk forskning är av intresse och att en sådan behövs här i landet?

Herr talman! De politiska partierna har inget utredningskansli. Vi måste själva lägga fram förslagen, och vi kan inte sitta och utreda frågor. I stället kan vi ta initiativ i riksdagen eller på annat sätt föra fram de förslag som vi tycker är viktiga. I brist på frivilliga konsumentorganisationer får vi riksdagsledamöter se oss som företrädare för konsumentpolitiken som då kanaliseras via regeringen till konsumentverket. Som ledamot av konsumentverket tycker jag att verket gör ett fantastiskt bra arbete, men mycket av dess resurser har gått åt till EG och standardiseringsarbetet. När det gäller varudeklarationer har vi från lagutskottets sida sagt att vi önskar att en ökad produktinformation skall komma fram genom ett samarbete med branschen och i näringslivets försorg — men initiativet skall tas från konsumentverkets sida. Så har dock inte skett. Jag tror inte, statsrådet Wallström, att vi skall titta på alla varor. Men det finns ett antal varor där jag tror att det skulle vara mycket värdefullt och att det skulle spara kostnader både för samhället och för hushållen om det fanns ordentlig varudeklaration på dem, precis på samma sätt som när det gäller miljösynpunkterna. Regeringen måste ta itu med dessa frågor. Det går inte att låta åren gå. Det kommer ju in nya konsumentgrupper. Jag glädjer mig därför åt att konsumentministern ställer upp på detta med ny teknik. Med datasamhällets intåg i vårt svenska samhälle kommer konsumenterna att få lättnader då det gäller att välja och få fram bra varor och att kunna bedöma kvaliteten på dem. Jag hoppas att Margot Wallström fortsätter att arbeta för mer information. Det är mycket viktigt, och det är det vi behöver beträffande konsumentvarorna.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag är inte heller säker på att en sådan jämförelse skulle vara relevant när det gäller pengarna till forskning på konsumentområdet och företagsområdet i producentledet. Men det är, precis som statsrådet sade, svårt att få fram dessa uppgifter. Jag har inte lyckats få fram dem. Jag hoppas att jag kan få hjälp för att se hur det här är fördelat och kunna läsa ut mer av detta. Jag tror inte heller att man kan göra direkta jämförelser i pengar och göra mätningar med hjälp av detta. Jag antog naturligtvis inte på allvar att statsrådet trodde att EG utgörs av hela Europa. Det var det språkbruk som har börjat användas slentrianmässigt som jag vände mig emot. Vi i miljöpartiet glömmer inte för ett ögonblick att Sverige inte är medlem i EG. Däremot ser vi hur EG:s regelsystem har införts i Sverige, många gånger med en mycket större iver här än i en del av EG-länderna — och det oroar oss. Vi tycker att det är onödigt att så ensidigt inrikta sig mot en grupp av länder. Framtiden kommer att visa att det inte kommer att behövas, inte ens de nuvarande ivrarna kommer att tycka det om några år.
Herr talman! Jag tror att konsumentministern och jag är helt överens när det gäller att bedöma behovet av de lokala konsumentvägledarna. Men Margot Wallström förstår mig inte på en punkt. Det som verkligen bekymrar mig är att vägledningen är så otroligt ojämnt fördelad över landet. Det finns kommuner som över huvud taget inte har någon konsumentvägledning. Det finns också kommuner som på papperet avsätter några timmar av en vanlig socialsekreterartjänst för att på det sättet upprätthålla konsumentvägledning. Det är fjärran från det som jag tror att vi båda två anser är viktigt och behövs, dvs. en centralt, lättillgänglig och välplacerad konsumentvägledning med en kunnig konsumentsekreterare som kan tillhandahålla både den service och den information som konsumenterna behöver, som kan bedriva den övervakande verksamheten visavi den lokala marknaden och som kan vara konsumentverkets kontakt och förlängda arm. Jag utgår från att det är precis den lokala konsumentmyndighet som vi båda två strävar efter. Problemet är att detta inte finns på alla ställen, och det är detta som vi har velat åtgärda. Några kommuner har verkligen tagit denna verksamhet på allvar. Men vad skall vi göra med de kommuner där man i stort sett struntar i detta eller anser sig inte ha pengar och resurser att utveckla denna kommunala verksamhet i dessa tider av krympande kommunala ekonomier? Vpk vill att riksdagen via regeringen går in och bidrar ekonomiskt med projekt för att bygga upp denna verksamhet. Jag beklagar att vi inte har fått gehör för detta i riksdagen.

Herr talman! Grunden för moderat syn på konsumenten är ett fritt val på en fri marknad. Detta förutsätter konkurrens och en fri etableringsrätt. Om konsumentpolitiken huvudsakligen handlar om inskränkningar i marknadsekonomin kommer konsumenterna att missgynnas, och det var inte det ursprungliga syftet med konsumentpolitiken. Under lagutskottets hearing i går belystes klart hur vissa nu föreslagna ingrepp höjer prisnivån. Den politiska välviljan får inte bli kvävande för konsumtionen. Visst behövs det konsumentlagstiftning, produktkontroll, produktansvar och annat skydd för konsumenten, men det får inte ingripa i de huvudsakliga principerna för marknadsekonomin. Då drabbas konsumenten. Dessa principiella synpunkter har tidigare lyst med sin frånvaro i konsumentdebatterna. De är just nu särskilt aktuella mot bakgrund av förslag i skattelagstiftning och annan lagstiftning. Eftersom Ewy Möller mer i detalj gått in på våra reservationer skall jag här närmare beröra konsumentpolitikens grundläggande principer. Vad är då viktigast för konsumenten? Jo, det är konkurrensen. Konkurrensen kan bara upprätthållas om villkoren för företagande är sådana att det finns människor som är villiga att ta de risker som företagande medför. Ett företagsvänligt klimat är således A och O för konsumenten. Genom konkurrensen pressas priserna, utbudet ökar, kvaliteten höjs och konsumenten kan uttrycka sin vilja genom att välja ett annat fabrikat, precis som väljaren kan uttrycka sin vilja genom att välja ett annat parti. Den vanlige väljaren som inte är politiskt aktiv kan bara påverka politiken vart tredje år, medan konsumenterna dagligen kan påverka utbudet av varor och tjänster. Detta gäller tyvärr inte utbudet inom vård, omsorg och utbildning. Över dessa områden har socialdemokraterna lagt tunga monopol. Här gäller inte heller konsumentlagstiftningen. På dessa områden är konsumenten degraderad till mottagare eller s.k. brukare av de tjänster andra bestämt åt honom eller henne. Det fria valet är åsidosatt. Det är allvarligt att t.ex. produktsäkerhetslagen inte gäller på vårdområdet. Just där konkurrensen saknas är ju riskerna för fel och bristande kontroll störst. Om reparationer av bilar hade skötts på samma sätt som reparationer av människor, hade förgasaren hört till Sollentuna och tändningen till Nacka. Men bilmarknaden arbetar under konkurrens och fungerar därför bättre. När det gäller bilar behöver vi inte som i Östeuropa köa i åratal för att få köpa en bil. Vårdköerna i Stockholm lär dock vara Västeuropas längsta. Genomsnittstiden i Västeuropa är två-tre månader, medan Stockholm har en genomsnittlig väntetid på 21 månader för operationer. Reglerar man bort konkurrensen via monopol, priskarteller eller på annat sätt riskeras tillväxt och välfärd. Sedan mitten av 60-talet har en miljard konkurrensutsatta timmar, eller räknat i antal arbeten 600 000, försvunnit från den konkurrensutsatta sektorn in i den konkurrensskyddade. Detta har gått ut över konsumenterna, kostnaderna och välfärden. Konkurrens sänker priset. Statens prisoch kartellnämnd har visat att prisutvecklingen från januari 1983 t.o.m. december 1988 har gjort de reglerade områdena 25 miljarder kronor dyrare än som behövs. Det pris konsumenterna får betala för de sociala dogmerna finns således fastställt av nämnden. Konsumenten har en avsevärt starkare ställning i marknadsekonomin än i planekonomin. Vi avvisar därför den regleringssyn som framkommer i socialdemokraternas 90-talsprogram, i vilket man på s. 169 kan läsa: ”Politikerna skall bestämma vad som skall produceras.” Vi moderater sätter konsumenten, inte politikern, i centrum och kan därför inte acceptera ingrepp i t.ex. den fria etableringsrätten. Etableringsrätten är avgörande för konkurrensens effektivitet, vilket också framgår av kommittédirektiven till utredningen Förstärkt konkurrenspolitik. Vi behöver en utredning om de konkurrenshinder som på ett negativt sätt drabbar konsumenten. Det behövs en helhetsbild över de konkurrensbegränsningar som stör marknaden samt en beskrivning av de allvarliga effekter som marknadsstörningarna får. Statens prisoch kartellnämnd har t.ex. visat att konsumenterna tvingas betala 1 miljard kronor för mycket för sina läkemedel. Produktansvar, produktkontroll och annat konsumentskydd behövs givetvis, men kostnadsmedvetandet hos politikerna måste öka. Eller för att tala med Volvos representant vid hearingen häromdagen i lagutskot tet: det behövs en ”cost/benefit-analys”, eller enklare uttryckt: man skall inte kasta ut barnet med badvattnet. Det finns anledning till viss oro för att den produktansvarslag som kommer till hösten kommer att ställa krav som påtagligt kommer att fördyra produkterna och drabba konsumenterna genom avsevärt högre priser. Om prisnivån i EG och i Sverige skiljer sig för mycket kommer detta på sikt att påverka handeln i Sverige. Svenska politiker har all anledning att vara återhållsamma med kostnadshöjande politiska beslut, som därtill får inflationsdrivande effekt. En av statens viktigaste uppgifter när det gäller konsumenterna är att bekämpa inflationen. Särskilt på den punkten har den svenska socialdemokratin misslyckats. Vad gäller reservation 5 angående den konsumenttekniska nämnden förefaller denna inte kunna uppvisa några konkreta resultat, varför det förefaller samhällsekonomiskt klokast att upplösa densamma. I reservation 7 angående prisinformation vill jag särskilt framhålla den mening där det framhålls att detaljerade föreskrifter om prismärkning bör undvikas. Informationen skall givetvis vara lättillgänglig och tydlig för konsumenten, men detaljerna sköter säkert detaljhandeln bättre än politikerna. Här finns anledning att citera konsumentombudsmannen: ”Sverige kan lära av EG som ofta har en bra prismärkning även med pris i skyltfönstren.” Om producenterna kunde informeras via etermedia, skulle konkurrensen fungera än mer effektivt. Inte minst är snabb information om extrapriser ett bra konkurrensmedel, som kommer både konsumenter och producenter till godo. Men inte endast EG:s prismärkning skulle gynna de svenska konsumenterna. Än mer skulle prisnivån påverkas om det svenska siktet vore inställt på EG-medlemskap. Det skulle också öka mångfalden och valfriheten samt skapa det som särskilt gynnar konsumenterna: en stor marknad. Vad gäller vårt särskilda yttrande angående möjligheterna för konsumenterna att få skadestånd vid vilseledande reklam, vill jag hänvisa till inspiratören till denna tanke, nämligen konsumentombudsmannen, som i Svenska Dagbladet den 1 april 1989 hävdade att ”om en grupp konsumenter exempelvis har blivit utsatt för vilseledande reklam vore det önskvärt att den kan begära skadestånd genom grupptalan. Detta system finns utvecklat i Canada och USA och borde finnas också här.” Herr talman! Vår debatt handlar ytterst om hur långtgående ingrepp som kan göras utan att konsumenten drabbas. Ett visst perspektiv får man numera om man lyssnar till den sovjetiska debatten. Utan att på något sätt jämföra med svenska förhållanden ger den debatten ändå en fingervisning om vart olika vägar leder. Som exempel vill jag därför citera den sovjetiske nationalekonomen och parlamentsledamoten Vladimir Tikhonov: ”En förutsättning för att föra den sovjetiska ekonomin ur dess nuvarande krisläge är att koppla bort partioch statsorganen från styrningen av näringslivet och resursfördelningen. För i praktiken är staten genom sitt ägande av produktionsmedlen en monopolist utan ansvar för resultaten.” Mot detta kan ställas vårt moderata krav på grundlagsfäst näringsfrihet, något som socialdemokraterna motsätter sig. Herr talman! Konsumentfrågorna kräver en mycket bredare utgångspunkt än de haft i tidigare debatter i denna kammare. Därmed yrkar jag bifall till de moderata reservationerna 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 och 14.

Herr talman! Jag vill gärna kommentera Charlotte Cederschiölds beskrivning av konkurrensens fördelar. Konkurrens kan få just den effekt som Charlotte Cederschiöld beskrev, om villkoren är de rätta, om konsumenterna är kunniga och om de är tillräckligt kunniga för att göra rationella val i det varuutbud som finns. Den kunnigheten saknas tyvärr. Det saknas både medvetenhet och kunskap. Konsumenterna har tyvärr i dag inte medvetenhet om den makt de skulle kunna ta sig med kunskap. Jag önskar att vi kunde utveckla den makten. I dag utövas konkurrens mellan företag många gånger — inte alltid, men många gånger — genom att man priskonkurrerar. Ibland görs det med dåliga varor. Man får folk att tro att varorna är billiga, ibland är de billiga. Priset får dock för stor betydelse. Många gånger får också kosmetiska faktorer betydelse, som egentligen inte är rationella när det gäller kundens användning av varorna. Det kan t.ex. gälla modell och färg på hushållsmaskiner, förpackningar och föreställningar om en livsstil där det hör till att man använder en viss produkt. Som det ser ut nu med den resursfördelning som finns mellan konsumentintressen och producentintressen fungerar tyvärr inte konkurrensen. Den bild som Charlotte Cederschiöld beskrev var sann på 1700-talet, när den ekonomiska liberalismen slog igenom och rev det gamla skråväsendet. På den tiden kunde folk värdera vad de köpte, och man hade den information som behövdes.
Herr talman! Elisabet Franzén, i vår motion har vi just tagit upp att man skall utveckla konsumentens förmåga och styrka. Vi har bl.a. tagit upp skolan och frivilligorganisationerna. Detta tog även konsumentministern upp i sitt anförande. Konsumenter och producenter står faktiskt inte emot varandra — tvärtom. De är direkt beroende av varandra. Finns det inga konsumenter till en vara eller om konsumenterna är missnöjda med en vara, försvinner den förr eller senare från marknaden. Det kan visserligen bli problem under en övergångstid. I det avseendet är vi också beredda att vidta åtgärder. Grundprincipen — samspelet mellan konsument och producent — måste man acceptera. Det är grunden i marknadsekonomin. Jag hoppas ändå att vi skall vara eniga om detta.
Herr talman! Jag berörde över huvud taget inte innehållet i övrigt i moderaternas motion, utan jag talade just om den beskrivning av konkurrensens funktion i dagens samhälle som jag inte håller med om. När det gäller försöken att stärka konsumenternas ställning och medvetenhet hoppas jag att vi så småningom kan göra vissa gemensamma insatser. Utifrån hur konkurrensen fungerar i dag, med den svaga ställning som kon sumenten har, är Charlotte Cederschiölds beskrivning tyvärr alltför rosenfärgad.
Herr talman! Problemet i detta land är att det finns för litet förståelse för konkurrensens betydelse och för förutsättningarna för konkurrensen. Däremot håller jag med om att vi också skall ge konsumenterna en starkare ställning. Vi tar upp konsumentombudsmannens tanke om att man skall kunna väcka talan vid vilseledande reklam. I det här samhället är det också viktigt att stärka och öka förståelsen bland människor för konkurrensens betydelse. Det är nämligen det som kommer att avgöra om människor i framtiden över huvud taget kommer att ha en anständig konsumtionsnivå.

Herr talman! Konsumentmakt och konsumenträtt är viktiga delar av ett samhälle som strävar efter ekologisk balans. För dit är vi nu på väg när vi vet att vi bara kan klara vår långsiktiga överlevnad om vi kommer i ekologisk balans. Vårt stora problem är den våldsamma överkonsumtion som vi tillåter oss i industrivärlden. Den materiella förbrukningen är hisnande stor, och den ökar hela tiden. Hög materiell förbrukning leder ofelbart till omfattande miljöförödelse. Ett samhälle som strävar mot ekologisk balans måste därför arbeta aktivt för att få ner den materiella förbrukningen och förbrukningen av varor som skadar människor och miljö. Konsumenterna kan spela en avgörande roll i detta arbete. Som konsumenter gör vi dagliga val som har betydelse för miljön och för människors välbefinnande. För att kunna handla rätt — dvs. handla så att natur, miljö och människor inte skadas — måste vi ha kunskaper om varors egenskaper och verkningar från produktion över användning och ända fram till sophögen. Den information som vi behöver måste vi få när vi vill ha den. De är vi som skall efterfråga den. Den skall inte prackas på oss via omfattande köpbudskap som vi inte har bett om — köpbudskap som får oss att köpa mer utan urskillning. De urskillningslösa köpbudskapen kostar oss mycket pengar. Reklamen kostar oss, varje medborgare i Sverige, mellan 4 000 och 5 000 kr. per år. Det är en fantastisk summa. Det är därför som miljöpartiet de gröna motsätter sig att t.ex. posten släpar hem oadresserad reklam till oss, att vi skall dränkas av köpbudskap via television i våra hem och att offentliga platser fylls av köpbudskap. Jag anser att det skall finnas vad vi skulle vilja kalla ansvariga utgivare för reklam. Vi som motsätter oss TV-reklam kallas av ledande moderater för mediealbaner. Det är ett märkligt uttryck för att vi egentligen hävdar gamla moderata dygder om att spara och hushålla, vårda och värna det vi har. De är numera bortblåsta i en strävan efter en ren och skär konsumism, där det gäller att till varje pris förbruka. På så sätt förbrukas medvetet våra barns och barnbarns framtid. Det är inte bara så att vi som konsumenter måste ha god information när vi vill ha det. Producenter och säljare har produktansvar, och det skall vara redlighet i handeln så att man vet vad man köper. Varors namn får inte vara vilseledande. Vi anser att varor skall ha produktspecifikationer och livscykelspecifikationer och att det i företagen skall finnas produktansvariga som kan ställas till svars om en produkt bryter mot gällande lagar. Det öppna Europa är viktigt för oss alla. Det gäller det öppna, demokratiska Europa med respekt för länder och regioner, ett Europa utan demokratiskt underskott. Det är det öppna Europa som miljöpartiet är för, inte den europeiska fästningen som EG i dag håller på att utvecklas till. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till de reservationer som miljöpartiet de gröna har ställt sig bakom i detta betänkande samt till motion L721 yrkande 5 delvis under mom. 11, motion L702 under mom. 17, motion L721 yrkande 5 delvis och yrkande 6 och 11 under mom. 18.